Herr talman! Efter denna föredömliga koncentration i debatten skall även jag hålla mig inom de tre minuterna. Jag vill säga till herr Hermansson att om riksdagen följer regeringens förslag träder beslutet om investeringsavgiften på 25 procent i kraft den 1 mars 1967 och upphäves den 1 oktober 1968. Under den tiden fortsätter den tillståndsgivning via arbetsmarknadskommissionen och länsarbetsnämnderna som nu tillämpas. Investeringsavgiften är till för att skärpa denna tillståndsgivning. Herr Hedlund kommer tillbaka till diskussionen om att man skall kunna resonera sig fram till den harmoniska lösningen; sätter man sig bara ned och diskuterar kan man väl vinna gehör för att de lågavlönade och de eftersläpande grupperna får sitt. Jag har redan talat tillräckligt om detta, och jag skulle nu bara vilja klara ut begreppen genom att göra en mer adekvat bestämning av den lönepolitiska terminologien. »Lågavlönade» är ett begrepp och »eftersläpande» ett annat. De s.k. eftersläpande är i regel högt avlönade, till skillnad från de lågt avlönade. Det är innebörden av termerna i den lönepolitiska debatten. Herr Ohlin envisas med att säga att man kan rycka ut ett specifikt år och med ledning av ekonomiska data för det året dra långtgående slutsatser. Jaså, det senaste året, det var intressant. Hänvisar herr Ohlin till Norge. Norge har haft ett hyggligt år 1966, men jag är tyvärr inte övertygad om att Norge kommer att få ett hyggligt år 1967. Det ligger inbyggt efter något år av borgerligt styre i vårt västra broderland rätt mycket av inflationskrafter i deras ekonomi i dag. Norge har ett underskott i sin utrikeshandel som är relativt större än vad vi har i Sverige. Man har att se fram emot en avtalsmässig automatisk höjning av lönerna inom ett par månader. Man står där sannerligen inför problem som gör att det är för tidigt att hissa »faran över» för den norska ekonomien. Jag är alldeles övertygad om att om herr Ohlin icke åberopar Norge så är det klokt med hänsyn till vad som kan hända där i framtiden. Jag önskar självfallet inte norrmännen något ont även om de har en borgerlig regering, ty det är dystert för oss också, men jag tar det som en illustration till att man inte kan se problemen uteslutande på grundval av ett enda års resultat. Slutligen vill jag till herr Bohman säga, att det är klart att han har rätt i att ett land som ligger ödelagt efter krigets härjningar kan behöva kosta på sig ett samhällsinflytande, vilket man kanske inte behöver i ett land som varit i fred. Men ett faktum är ju att den överenskommelse mellan franska staten och den franska industrien, som jag omnämnde, tillkommit efter det att näringslivets och samhällets representanter tillsammans bildat sig en uppfattning om den troliga utvecklingen inom de olika branscherna. Därefter har man sagt att för de företag inom den och den branschen som har goda utvecklingsmöjligheter garanterar staten en långivning, t.o.m. en subventionerad långivning. Beträffande de företag, som enligt denna bedömning icke har dessa framtidsmöjligheter, får man ta konsekvenserna av att de läggs ner och sat sa på en lokaliseringspolitik och en arbetsmarknadspolitik där Sverige i långe stycken stått mönster. Denna uppgörelse, som är den nya orienteringen i Frankrike, är ungefär fem månader gammal, och det är nu när man har reparerat verkningarna efter kriget — Frankrike var över huvud taget inte så sönderslaget efter kriget, men det är i varje fall 20 år efter krigsslutet — som man träffar denna överenskommelse. Något nytt är på gång i världen, var övertygade om detta! Vi läser dagligdags i tidningarna att den minutiösa ekonomiska reglering som Sovjet varit exempel på håller på att uppluckras, på samma sätt som den gamla friliberalismen får acceptera åtstramningar. Någonstans däremellan ligger måhända en kompromissväg, som man efter förståndsmässiga skäl och utan att behöva göra politik av det ändå kommer att orientera sig fram till. Ser man inte det, herr Bohman, då representerar man något slags gammalt 20 och 30-tal som definitivt är förgånget. Med hänsyn till herr Bohmans egen framtid skulle jag vilja råda honom att tänka om litet grand i dessa frågor.

Herr talman! Jag tillåter mig att tolka herr Strängs svar på min andra fråga så, att regeringen tänker föreslå en förlängning av gällande lag om prövning av igångsättningstillstånd för vissa byggen, och jag hoppas att ett sådant lagförslag snart kommer på riksdagens bord. Jag har redan uttalat vissa meningar om inkomstsidan i statsbudgeten. När det gäller utgifterna i densamma anser vi likaså att en del förändringar bör göras. De stora barnfamiljerna bör i år ges bättre stöd från samhället. Genom att mycket snabbare bygga ut daghem och annan service kan man ge de gifta kvinnorna en chans att lämna ett ännu större bidrag till samhällsekonomien. fattiga länderna genom ökade biståndsinsatser på olika områden måste ske i mycket snabbare takt än hittills. Utrymme härför kan man få genom en hårdare besparing, t.ex. på militärutgifterna, som nu beräknas öka med 350 miljoner kronor enligt finansplanen. En oförändrad utgiftssumma är här ett minimikrav. Jag sade tidigare att själva huvudlinjen i regeringens politik alltjämt är densamma. Det betyder inte att regeringens kurs i alla frågor legat helt oförändrad under de senaste månaderna. I vissa frågor har den svängt till höger, i andra har den svängt till vänster. Detta har troligen varit en produkt både av det faktiska trycket av utvecklingen och av vissa taktiska överväganden. Kursomläggningarna till vänster noteras givetvis med tacksamhet, även om de sker sakta och med tveksamhet. I författningsfrågan är det ett stort framsteg att det socialdemokratiska partiet avstår från att bevara det nuvarande orättvisa valsystemet och i stället förordar en proportionell fördelning av mandaten. Det visade sig — och det är kanske en lärdom också för ställningstagandet i andra frågor — att när man intog en principiell ståndpunkt och avstod från att röva mandat från andra partier, så utlöste detta entusiasm inom de egna leden och slog vapnen ur de borgerliga partiernas händer. Den nya näringspolitiska fonden, som vi redan diskuterat här, kan beteckna ett framsteg, nämligen om den används för att vidga samhällets inflytande, inte för att ytterligare befästa samverkan mellan stat och storfinans. På försvarspolitikens område har regeringen äntligen beslutat sig för att skruva ned takten i ökningen av utgifterna, ett krav som länge förts fram i debatten. De hundratals miljoner som sparas jämfört med kostnaden för en upprustning i samma takt som tidigare är viktiga, men ännu viktigare är kanske att man kan notera en viss för ändring av regeringens principiella inställning i frågan. Den av riksdagen fastställda målsättningen för försvarspolitiken har länge kritiserats. Den är mera en propagandaparoll är en realistisk målsättning. Nu verkar det som om försvarsministern, om man får döma av hans framträdanden under den senaste tiden, kommit till insikt härom. Han kritiserar 1950 talets strategiska idéer, som legat till grund för den militära planeringen. Militärerna själva verkar däremot ännu ingenting ha lärt. De framför precis samma argument i debatten som de gjort under det senaste årtiondet och de vill icke upptäcka de förändringar som inte stämmer med och därför utgör ett hot mot deras statiska militära världsbild. Det är en viktig fråga som här anmäler sig. Om man utgår från de grundläggande värderingar av det militära försvarets betydelse som försvarsministern och regeringen alltjämt förefaller att ha, hur länge har då den militära strategi som vårt försvar byggts upp på varit föråldrad? Är det ett år, fem år, kanske tio år? Hur många miljarder kronor har lagts ut i onödan medan man bibehållit denna, som man nu erkänner, föråldrade målsättning? Hur mycket mänsklig arbetskraft och materiel har i själva verket gått till spillo? De försvarspolitiska beslut som kommer att fattas under den närmaste tiden förverkligas i långa stycken först på 1970-talet. Men det årtiondets problem kan inte lösas utifrån 1960-talets militärstrategiska teorier. De väldiga kostnader som läggs ner på det militära försvaret kräver att avsevärt mera ansträngningar än hittills ägnas åt en vetenskaplig och realistisk diskussion av de säkerhetspolitiska problemen. Det är nödvändigt att konsekvent genomföra betraktelsesättet, att det militära försvaret bara är en del, och en krympande del, av vårt lands säkerhetspolitik. Dennas viktigaste uppgift är att på allt sätt understödja ansträngningarna att skapa fred i världen och att stödja rörelser och folk som kämpar för frihet och social rättvisa. Genom sådana insatser bidrar vi också på det mest effektiva sättet till bevarandet av Sveriges fred och oberoende. Vårt land har under en lång följd av år bidragit till den anhopning av förstörelsemedel, till den internationella kapprustning, som medfört att enorma resurser använts improduktivt i en svältande värld, till att militarismen frodats, till att riskerna för ett förintelsekrig ökats. En huvuduppgift är nu att övergå till en mera förnuftig och realistisk målsättning för försvaret, stoppa militariseringen och ersätta det svenska deltagandet i kapprustningen med svensk nedrustning i förening med en aktiv fredspolitik. Försvarets huvudmålsättning bör vara att möjliggöra en uthållig, omfattande och framgångsrik kamp mot en ockupationsmakt samt att upprätthålla ett gränsskydd. Nedrustning till en nivå som motsvarar denna målsättning bör omedelbart inledas. Den bör förenas med följande utrikespolitiska strävanden: aktiv neutralitetspolitik, kärnvapenfri zon i Norden, stöd åt internationella nedrustningssträvanden, friställda resurser till u-landsbistånd. Den nya rapport om u-ländernas problem som framlagts av FN:s konferens för handel och utveckling, UNCTAD, ger skrämmande siffror om den ökande klyftan mellan rika och fattiga länder. Det värsta är att de rika länderna ingenting gör för att vända denna utveckling, tvärtom. Bruttonationalprodukten i u-länderna ökade under 1960-talet med 4 procent, vilket var mindre än beräknat. Mätt per huvud av befolkningen utgjorde bruttonationalprodukten i dessa länder bara 142 dollar år 1965. Sedan årtiondets början hade den ökat med endast 2 dollar per invånare och år. I vissa länder hade den minskat. Samtidigt steg bruttonationalprodukten i de utvecklade marknadsekonomierna med 60 dollar per år och invånare och låg år 1965 i genomsnitt vid 1700 dollar. U-ländernas exportvolym växte under de gångna åren av 1960-talet med omkring 6 procent. På importsidan var tillväxttakten 4 procent årligen. Detta ledde i mitten av 1960-talet till att det importöverskott som u-länderna haft ända sedan andra världskriget praktiskt taget försvann. U-ländernas skuldsättning har ökat starkt och därmed deras betalningar till utlandet. I själva verket, säger denna FN-rapport, uppvägdes i mitten av 1960-talet flödet av finansiella resurser till u-länderna av kapitalutflödet därifrån. Råvarupriserna har fortsatt att fluktuera kraftigt, vilket skapat osäkerhetsförhållanden för de fattiga länderna. En rad utvecklade länder har i direkt strid mot besluten på handelskonferensen år 1964 vidtagit åtgärder som ytterligare subventionerar oekonomisk inhemsk produktion och berövar u-länderna möjligheten att ernå en skälig del av världsmarknaden. Vad kan vi göra? För att en ekonomisk utveckling, som kommer befolkningens stora massa till godo, skall komma i gång i de utplundrade och fattiga länderna krävs det vittgående omvälvningar i den ekonomiska och sociala strukturen i dessa länder, genomgripande jordreformer och en mobilisering av de nationella resurserna. Den huvudsakliga hjälp som utifrån kan ges åt u-ländernas ansträngningar ligger på den internationella handelspolitikens område.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 Privata svenska investeringar i uländerna måste underkastas statlig kontroll. De bör tillåtas endast när de samordnas med u-landets egen planering och de statliga svenska biståndsinsatserna i landet. Vårt finansiella bistånd bör kanaliseras huvudsakligen via internationella organ. Här finns obegränsade möjligheter för insatser. Biståndet bör enligt vår mening ökas till 1 procent av bruttonationalprodukten senast vid 1960-talets slut och till 5 procent under 1970 talet. Dessa tal är naturligtvis inga fetischer utan etappmål. Den aktuella svenska u-landsdebatten gäller inte endast biståndets storlek utan även dess former. Det finns en stark kritik mot vissa delar av SIDA:s verksamhet. Från flera håll ifrågasätts verkningarna av de nuvarande insatserna. Vi anser det därför nödvändigt med en utredning om biståndspolitiken för att en fastare grund skall kunna läggas för den. Herr talman! Även om detta väsentligen är en ekonomisk debatt och även om utrikesministern senare skall besvara en interpellation av mig om händelserna i Vietnam och om vad vi kan göra är det nödvändigt att också denna gång säga några ord om den internationella händelse som överskuggar alla andra bekymmer. Vet vi tillräckligt om kriget i Vietnam för att kunna bedöma det och ta ställning? Svaret är obetingat ja. Vi vet att 400 000 man amerikanska trupper befinner sig i ett land fjärran från sina hem och där dräper människor. Vi vet att amerikanska bombplan varje dygn vräker ut sin bomblast över ett land och ett folk med vilket Förenta staterna icke anser sig vara i krig. Men denna formella brist hindrar inte att de amerikanska bombfällningarna i Vietnam nu har en större omfattning än de mest intensiva bombningarna under andra världskriget och närmar sig effekten av atombomben mot Hiroshima. Den enda tänkbara grundvalen för en lösning av den s.k. vietnamfrågan är erkännandet av det vietnamesiska folkets grundläggande rättigheter: fred, oberoende, suveränitet, enhet och territoriell integritet. Det är den grundval som fastställdes genom 1954 års Genéveavtal. Den gemensamma vietnamesiska ståndpunkten både i nord och syd är att om Vietnams oberoende förhandlar man inte. Frågan om de amerikanska trupperna skall bort kan alltså inte heller bli föremål för förhandlingar och köpslagan. Problemet nu är enligt deras uppfattning inte nya förhandlingar utan tillämpning av förhandlingsresultaten av år 1954. Det enda sättet att få slut på kriget i Vietnam är att Förenta staterna upphör med sitt anfallskrig och drar bort sina trupper. Det är detta som vi oupphörligt måste kräva. Under den senaste tiden har allt flera människor tagit avstånd från de amerikanska propagandateserna om vietnamkriget. Sådana ställningstaganden refereras ofta mycket bristfälligt i svensk press. Jag vill därför erinra om några moment vid den presskonferens som FN:s generalsekreterare U Thant gav i New York den 10 januari, alltså bara för en vecka sedan. Han uttalade att hans bedömning av utvecklingen i Vietnam skilde sig från, som han sade, »vissa regeringars». U Thant delade sålunda inte uppfattningen att FNL i Vietnam skulle vara en bulvan för Hanoi som det brukar påstås. Enligt hans uppfattning är FNL en oberoende sammanslutning, jämförbar med Nationella befrielsefronten i Algeriet under kriget där. U Thant förklarade sig vidare inte acceptera den amerikanska s.k. dominoteorien. Han sade sig heller inte dela uppfattningen att Sydvietnam skulle vara väsentligt för västmakternas intressen och säkerhet. Dessa uttalanden av FN:s generalsek reterare trasar sönder hela den förljugna propaganda bakom vilken Förenta staterna sökt dölja sitt angreppskrig mot ett litet folk. De härskande kretsarna i Förenta staterna har tydligen inte för avsikt att upphöra med kriget och inte heller att lämna Vietnams folk i fred och oberoende. Deras avsikt är att vinna kriget. Det är ingen demonstrationspolitik när vi säger vad vi anser om detta smutsiga krig. Det är en samvetsfråga och en fråga om principer. Vi bör också lämna ett humanitärt stöd av betydligt större omfattning än vi gör för närvarande för att hjälpa till att i någon mån lindra verkningarna av det amerikanska anfallskriget. Herr talman! Jag vill slutligen med några ord återvända till ett inledande tema, som jag framfört i föregående inlägg. Grundvalen för regeringens politik är samarbete med det privata näringslivets ledare, med storfinansen.

Det handlar här om en utveckling inom det kapitalistiska systemet som socialdemokratiens traditionella politik inte kan klara. Den är begränsad till socialpolitiska och kulturella reformer under en period då motsättningarna icke var så starka. Nu krävs grundläggande förändringar av det ekonomiska och sociala systemet, men så långt vill socialdemokratien inte gå, i varje fall inte för närvarande. Kravet på en ny politik tränger sig emellertid på. Om socialdemokratien skall kunna bevara sin ställning som ett stort arbetarparti måste den snabbt ställa om sin kurs. Det gäller inte endast inrikespolitiken utan även förhållandet till de fattiga länderna. En anslutning till EEC, denna rikemansklubb — en anslutning som regeringen nu tydligen styr mycket bestämt mot — skulle bli ett nytt hinder för att gå över till en ny och riktigare politik i förhållande till världens stora majoritet av folk. En sådan anslutning måste därför bekämpas.
Herr talman! Jag skall inte ge mig in i den intressanta debatt om budgeten och den ekonomiska politiken som har förts i flera timmar. Dessa frågor har redan blivit allsidigt belysta, och jag varken känner behov av eller har förmåga att finna några nya infallsvinklar i det ämnet. Jag tänker begränsa mig till två avsnitt: författningsfrågan och trygghetsproblemen. Innan jag går in på dessa ting, vill jag emellertid fästa uppmärksamheten på en enda mening i herr Ohlins anförande. På tal om u-hjälpen påpekade herr Ohlin, att man från folkpartiets sida har fört fram krav på att Sverige inom FN skall verka för tillskapandet av en livsmedelsfond på 1000 miljoner dollar, till vilken vi skulle vara beredda att anslå 100 miljoner kronor. Det kan se ut som om vi skulle bidra med 10 procent, men fonden skulle alltså uppgå till 1000 miljoner dollar, medan vi skulle bidra med 100 miljoner kronor. Jag har den erfarenheten att den sortens generositet inte är mycket att komma med i de olika FN-organ som sysslar med dessa frågor, en generositet som tar sig uttryck i att man själv vill satsa ca två procent till den fond man tar initiativ till. Flera andra i vår grupp kommer att ta upp frågan om u-hjälpen, och därför skall jag inte vidare uppehålla mig vid den. Att jag inte ämnar ta upp mer än de två ämnen jag nämnt beror naturligtvis på att det är många av kammarens ledamöter som gärna vill komma till tals, och därför bör vi väl alla disciplinera oss. I varje fall bör inte var och en bruka så mycken tid som talarna före mig har gjort, ty i så fall får vi sitta här i 95 timmar och lyssna på varandra, och det orkar vi inte med, även om flertalet ledamöter är ganska intressanta att lyssna till. I författningsfrågan delar jag helt herr Ohlins uppfattning, att vi bör kunna klara den frågan nu. I varje fall är detta min förhoppning som ledamot av grundlagsberedningen. Frågan har varit aktuell mycket länge. Redan 1954 tillsattes författningsutredningen, och den arbetade i tio år; huvudbetänkandet framlades år 1963 och det remissbehandlades 1964. På ett tidigt stadium stod det klart att remissvaren innehöll så mycken och så väsentlig kritik, att det inte var möjligt att lägga utredningsförslaget till grund för en proposition. Det var helt enkelt nödvändigt att dessförinnan grundligt bearbeta förslaget. När grundlagsberedningen tillsattes i somras upptog vi socialdemokrater arbetet i den ärliga avsikten att försöka åstadkomma en snabb och samlande lösning av frågan. Vi har varken lust eller anledning att förhala lösningen av denna fråga. Vi har hela tiden utgått ifrån att det är möjligt att lägga fram ett förslag till en provisorisk reform till 1968 års riksdag, men i så fall måste man bestämma sig nu och man måste försöka komma förbi sådana frågor som uppenbarligen kan fördröja en lösning. Hit hör exempelvis frågan om valkretsarnas storlek och utformning. Från socialdemokratiskt håll framfördes i höstas ett förslag till en ny valmetod, som var så utformat att frågan om valkretsarna inte behövde aktualiseras. Det föreslagna systemet var mycket enkelt och skulle ge rättvis utdelning: man skulle, som alla sett, först fördela ett visst antal mandat i de nuvarande valkretsarna enligt en valkvotsmetod, och de överskjutande rösterna och de icke placerade mandaten skulle föras till en rikspott, där mandaten sedan fördelas enligt en valkvotsmetod. Förslaget fick ett blandat mottagande. Bland de påstådda olägenheterna med förslaget var att man systematiskt skulle ge kommunisterna överrepresentation och att man skulle försvåra för oppositionen att mittensamverka eller att ha trepartisamverkan. Man gjorde gällande att vi tidigare hela tiden hade diskuterat ett valsystem som grundade sig på den nuvarande uddatalsmetoden. Av dessa reaktioner kunde man få ett intryck att vi skulle ha stått bakom en överrumplingsmanöver från socialdemokratisk sida. Jag tycker därför att det är mycket angeläget att nu erinra om att vi redan i februari förra året meddelade de andra partierna, att det pågick omfattande undersökningar beträffande utfallet av de olika valmetoderna och valkretsstorlekarna. Då hävdade vi med bestämdhet, att vi innan de undersökningarna var slutförda inte var beredda att ta ställning till frågan, huruvida den nu provisoriskt gällande metoden, uddatalsmetoden med 1,4 som första divisor, borde användas. Alla de undersökningar som genomförts inom och utom grundlagsberedningen tillsammans med erfarenheterna från det senaste valet visar med all önskvärd tydlighet, att den nuvarande metoden inte är tillfredsställande. Vill man ha ett s.k. rättvist valsystem — och det vill ju alla — så kan man inte tillämpa den nuvarande metoden. Vi har alltså utarbetat ett förslag till valsystem som ger proportionell rättvisa åt de partier som är representerade i riksdagen. Förslaget har undergått en ingående granskning av experter av skilda slag, och utfallet av den granskningen har stärkt mig i min upp fattning att förslaget är värt att stödjas. Vi är givetvis beredda att ta hänsyn till de invändningar som framförs när förslaget slutgiltigt utformas. Ingen har kunnat förneka att systemet ger proportionell rättvisa mellan partierna, och ingen har kunnat bestrida att förslaget leder till tillfredsställande regional representation. Mycket viktigt är också att den föreslagna metoden kan tillämpas i de nuvarande valkretsarna. Vi kan följaktligen fatta beslut 1968. Men då gäller det att vi slår till praktiskt taget omedelbart! Vårt förslag tillgodoser samtliga de krav herr Ohlin framförde i sitt anförande i förmiddags. Det bygger på en kammare, direkta val på en dag och ett rättvist valsystem samt motverkar uppsplittringen i småpartier. Det bör därför finnas goda skäl för att anta förslaget och därigenom lösa denna mycket viktiga fråga. Den andra sak som jag här något vill beröra är trygghetsfrågorna. Det främsta kännetecknet på den socialdemokratiska politiken genom åren har varit viljan att skapa trygghet för medborgarna i olika avseenden, och årets budget förstärker det intrycket. Många människor känner i dag oro och otrygghet beträffande arbetet och inkomstmöjligheterna. Oron betingas av att en del företag tvingas slå igen eller inskränka personalstyrkan. Vi är med andra ord — som finansministern så målande beskrev saken — inne i en omskakningsperiod i näringslivet. Trygghetsproblemen förändras, och även sättet att angripa dem måste med nödvändighet förändras i ett samhälle som vårt, vilket präglas av snabb utveckling. Vi måste vara beredda att ständigt förnya medlen och ge trygghetspolitiken ett innehåll som svarar mot medborgarnas behov. Årets budget, och i synnerhet de delar som handlar om närings-, arbetsmarknadsoch 1lokaliseringspolitiken, är ett uttryck för socialdemokratiens beslutsamhet att säkra sysselsättningen när tryggheten står på spel. Det är intressant att se hur våra politiska motståndare nu har reagerat mot den föreslagna näringspolitiska fonden om 500 miljoner kronor. Jag bör kanske inskjuta att fonden givetvis bara är en del av sysselsättningspolitiken. Folkpartiledarens reaktion sådan den kom till uttryck när budgeten presenterades tyder på att han är beredd att begå samma misstag som när han tog ställning i ATP-frågan. För honom är fonden inte någon trygghetsfråga utan rätt och slätt ett försök att öka samhällets inflytande. Han ser i den en socialistisk komplott, en vänstervridning, en eftergift åt kommunisterna 0o. s. Vv. Det ständiga talet om att socialdemokratien gör eftergifter åt herr Hermansson och vänsterriktningen inom partiet är ganska intressant. Men var och en som funderar över saken skall förstå att när vårt parti finner lämpligt att lösa en viktig samhällsfråga på ett visst sätt, så är det helt ointressant om lösningen sammanfaller med de synpunkter som framförts av herr Hermansson eller med herrar Bohmans och Ohlins ståndpunkter. Det är inte fråga om eftergifter åt någon utan ståndpunktstagandet kommer givetvis till för sakens skull och för att vi anser lösningen vara den lämpligaste. Fonden har tillkommit för att medverka till en strukturförändring som är nödvändig, om vår industri skall kunna förbli effektiv och konkurrenskraftig, och för att den skall kunna ske i former som inte blint och okontrollerat drabbar de anställda. Det är väl alldeles självklart för var och en som studerar frågan. Löntagarna har i denna fråga en helt annan mening än den som har kommit till uttryck från höger-, folkpartioch industrihåll. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken och samhällsinsatserna för en effektivare näringspolitik har ju diskuterats mycket livligt under senare år inom löntagarnas organisationer. LO:s aktivitet har varit utomordentligt betydelsefull och rönt allmän uppmärksamhet. TCO har lämnat värdefulla och konstruktiva bidrag till debatten. Jag tycker det är angeläget att återge vad TCO:s utredningschef, herr Gösta Edgren, uttalar i anslutning till budgeten då det gäller den näringspolitiska fonden. Han säger enligt ett citat ur Svenska Dagbladet den 12 januari 1967. »Till det vi gillar hör förslaget om en statlig halvmiljardfond till näringslivets hjälp för åstadkommande av strukturrationaliseringar i stor skala. Inte minst våra varv och skogsindustrier bör ha anledning känna glädje. Lägets allvar gör det till en fråga av största vikt, att vi svenskar använder våra begränsade resurser på möjligast effektiva sätt. Hur fondens resurser disponeras får heller aldrig bli en fråga som exklusivt avgöres av företagare och statsmakter. Även vi löntagare vill bli representerade i fondens styrelse. Här gäller det för löntagarna livsviktiga problem. Vi är övertygade om att de har många goda bidrag att ge till frågornas lösning.» Om man jämför detta med de utbrott och anklagelser som kommit från folkpartiets, högerns och industriens sida kan man knappast finna en större kontrast. Det är, herr talman, inte svårt att förstå att också TCO i denna fråga återfinns på en principiell linje som sammanfaller med den som regeringen och socialdemokraterna intagit. Man inser och vet att det här gäller de egna medlemmarnas anställningstrygghet. Den offentliga debatten ger ibland ett intryck av att det enbart är de LO-anslutna arbetarna som har intresse av en aktiv sysselsättningspolitik och av samhällsmedverkan i strukturomvandlingen. Men det är också angelägna frågor för mycket stora tjänstemannagrupper. Bland de nedläggelser man då och då läser om i pressen finner man ofta, att det är ett stort antal tjänstemän som är i fara. Nyligen var det ett företag på västkusten som skulle nedläggas, varvid inte mindre än 130 tjänstemän berördes. Det finns också skäl att erinra om att vi åren framöver kan vänta oss att rationaliseringsvågen med full kraft sveper fram även på tjänstemannasidan, på kontorssidan. Redan nu kan ju tecken noteras som tyder på detta. Så sent som den 12 januari tillkännagav Lindholmens varv enligt en tidningsuppgift, att antalet tjänstemän inom företaget skall minskas med 200. Anledningen är den intensiva rationaliseringen på kontorssidan och bland tekniker. Företaget tar datatekniken till hjälp i ökad omfattning. Exemplet ger en föraning om vad som ligger framför oss. Det understryker också hur viktigt det är att samhället har vilja och resurser att handla när det gäller löntagarnas långsiktiga trygghet. Som jag sade tidigare är denna näringspolitiska fond en del i det hela. Budgeten i sin helhet rymmer ju många delposter som syftar till att trygga sysselsättningen. Budgeten rymmer många poster som avser trygghet och omvårdnad i allmänhet, och trots återhållsamheten vid budgetarbetet noteras en ökning av anslagen för dessa ting. Vi tänker måhända inte på att samhällets — d. v. s. statens, kommunernas och landstingens — totala anslag till sociala ändamål nu för ett år belöper sig till 18000 miljoner kronor. Ålderdomsförsörjningen och sjukvården är naturligtvis tungviktarna härvidlag. Att framhålla detta innebär inte att man beskriver ett helt färdigt socialoch trygghetssamhälle. Det finns skavanker i många avseenden. Ibland beror skavankerna på bristande resurser, och då kan de avhjälpas tidigare. Men ibland är orsaken bristande kunskap om vad som bör göras för att avhjälpa skavankerna, och under sådana förhållanden är det litet svårare att avhjälpa dem. Många av dessa frågor får vi tillfälle att diskutera under vårriksdagen, och jag nöjer mig för tillfället med det sagda. Och eftersom herr Dickson inte får ordet på länge än yrkar jag remiss av statsverkspropositionen till vederbörande utskott.

Herr talman! Årets finansplan är intressant i många hänseenden. Inte minst intressant är den, om man jämför den med de uttalanden som gjordes från socialdemokratiskt håll under valrörelsen, ty nu har vi i herr Strängs nya publikation fått ett dokumentariskt bevis på att det där skrytet som vi hörde under valrörelsen var obefogat. Som det påmints om tidigare i dag ökade bruttonationalprodukten här i Sverige år 1966 med endast 2,9 procent mot 5 procent i genomsnitt för OECD länderna. Detta uppskattade finansministern inte att bli påmind om. Han sade, att det går inte att rycka ut ett enda år och dra slutsatser av det. När herr Ohlin då tog de två senaste åren som utgångspunkt för jämförelsen var herr Sträng inte särskilt intresserad av att längre diskutera saken. Men herr Ohlin kunde ju enligt de tabeller, som finns i herr Strängs egen bilaga till finansplanen, konstatera att om man ser till den sammanlagda produktionsökningen för de två senaste åren, så finner man att Sverige ligger i botten. Det är bara England med dess speciella svårigheter som haft en lägre sammanlagd produktionsökning under de två senaste åren. Om vi kombinerar detta bottenläge beträffande produktionsökningen med en prisstegring som placerar oss i toppen av prisstegringstabellen — det är, som det också påmints om, bara Danmark som haft en större prisstegring — så måste vi säga att konkurrensläget gentemot utlandet är besvärligt. Detta visar sig också i att vi fortfarande har en stor brist i våra utlandsaffärer. Det är så, herr talman, att den socialdemokratiska politiken inte klarar upp problemen, Finansministerns vältalighet har hjälpt regeringen vid många tillfällen — den är imponerande, och man lyssnar alltid med stort intresse till finansministern. Men prisstegringen, den låga produktionsökningen och den stora bristen i utlandsbetalningarna är kalla ekonomiska fakta som bevisar att politiken misslyckats — något som inte kan resoneras bort. Nu säger finansministern att vi hade otur förra året med våra terms of trade. Tidigare, när vi har fått köpa råvaror så billigt från u-länderna, att u-länderna under vissa år subventionerat oss i stället för motsatsen, har emellertid finansministern inte sagt: Vi har ett bra resultat att redovisa i år, men det är bara tur; det beror inte på mig utan på att vi kan utnyttja u-länderna som billiga råvaruleverantörer. Vi kan alltså fastslå att herr Strängs egen publikation är ett bevis på att politiken misslyckats. Jag skulle, herr talman, vilja ta upp en sak som har diskuterats en hel del men vars konsekvenser jag tror att man i allmänhet inte riktigt har tänkt på, nämligen den 25-procentiga investeringsavgift som nu s.k. mindre angelägna byggen skall drabbas av. Den har väckt betänkligheter. Jag såg i tidningarna i morse att LO:s utredningschef har varit betänksam mot avgiftens storlek. Han anser att den är för hög. Vi har hört socialdemokrater ute i landet som har gjort tidningsuttalanden i vilka de befarat att det skall bli en arbetslöshet som följd. Jag skall ta upp två kategorier av dessa mindre angelägna byggen. Den ena är kyrkorna och den andra handelns investeringar. I Göteborg vill man inom svenska kyrkan i ett nytt bostadsområde bygga en småkyrka som kostar ungefär 600 000 kronor. Den har varit färdigprojekterad i över ett år; finansieringen är fullständigt klar — hälf ten har redan insamlats genom frivilliga bidrag och resten har man redan fått anslag till. I Göteborg har också fyra frikyrkoförsamlingar slagit sig ihop. De har sålt sina gamla lokaler för saneringsändamål och gemensamt startat insamlingar för att uppföra en byggnad som skall innehålla en kyrka, de har lagt ned stora pengar på projekteringskostnader och förberedande arbeten. Nu skall alltså dessa projekt drabbas.

Skulle det tillfälligt bli ledig arbetskraft i Göteborg under dessa ett och ett halvt år så att man kan ge de igångsättningstillstånd som också kommer att behövas och byggena alltså skulle kunna genomföras, skall de ändå enligt herr Strängs förordning drabbas av den 25 procentiga avgiften. Jag anser att detta inte är en tillfredsställande ordning. När det gäller handelns investeringar talar finansministern mycket om de stora varuskraporna. Men man får inte glömma att det finns en mängd mindre butiker som behöver rationaliseras och där omeller nybyggnader ofta måste göras för att man skall kunna införa en mera rationell varudistribution. Vi får inte heller glömma att om inte detaljhandeln under de senaste åren hade genomfört en så radikal rationalisering som man gjort, hade konsumenterna fått betala mycket högre priser, inte minst i livsmedelshandeln, än de nu gör. Detta bör man också ta med i beräkningen när man skall lägga upp planerna för hur denna nya avgift kommer att verka. Herr talman! Principiellt kan jag mycket väl tänka mig en investeringsavgift som ett medel i konjunkturpolitiken i extrema situationer, men jag tycker inte att en avgift i den utformning den fått i statsverkspropositionen är lämplig. Herr talman! Mot de berömmande ord som socialdemokraterna brukar använda om sin egen politik står de vittnesbörd vi fått inte minst under den senaste tiden om de brister som finns i vårt samhälle. Bostadsbristen känner vi alla till. Förhållandena i »träsket» har aktualiserats genom tragiska händelser under de senaste månaderna. I dag har utkommit en bok av doktor Inghe som jag tyvärr bara kunnat följa genom referat i pressen. Denna bok inventerar bristerna i samhället. Mitt i vår omskrutna välfärd finns ett bristsamhälle, det finns glömda människor i vårt samhälle, och självfallet är det så att dessa grupper lider mest av den allmänna bostadsbristen, den allmänna vårdkrisen o.s.v. Det är ganska naturligt att detta ibland manar fram tanken på ransoneringar och regleringar för att skapa större rättvisa. Inte minst bland den yngre generationen socialdemokrater tycker man sig ibland märka en tro på att centrala regleringar och ransoneringar skall kunna lösa problemen. Det kanske beror på att de inte varit med under det senaste kriget, då vi var tvungna att reglera och ransonera mycket hårt. Men vi upplevde då alla hur ransonering och reglering minskade effektiviteten och att detta i sin tur gav anledning till nya regleringar som gjorde att man kom in i en ond cirkel. Vi får akta oss att ta alltför många steg på vägen fram till det genomreglerade samhället. En annan sak som diskuteras mycket och som väl utgör bakgrunden till det förslag om en näringspolitisk fond, som bl.a. herr Bengtsson i Varberg tog upp, är de driftsinskränkningar och permitteringar som sker. Finansministern sä ger att man inte skall dramatisera dessa permitteringar, men jag har här en uppställning över dem. Under det att tidigare på 1960-talet avskedandena och permitteringarna rörde sig om mellan 4 000 och 9 000 per år, steg enligt denna uppställning siffran för förra året till över 20000. Vi ser också hur antalet företagsnedläggelser har ökat. Det är klart att en del av detta kan vara en nödvändig strukturomvandling och en anpassning till en större marknad, men det aktualiserar givetvis frågan om anställningstryggheten, och jag tror att alla partier är överens om att frågan om sysselsättningstryggheten för de anställda måste ha prioritet. Jag vill i detta sammanhang säga, att det förslag som framkommit från folkpartiet om en allmän sysselsättningsförsäkring här också får förnyad aktualitet. Men en första förutsättning för att man skall kunna skapa trygghet för de anställda är att man kan upprätthålla en effektiv produktion, ty utan en effektiv produktion och kapitalmarknad kan ingen trygghet i längden upprätthållas. Vi kan se på England. Den engelska socialistregeringen har ingen önskan att få en arbetslöshet till stånd. Men på grund av en ineffektiv produktion och på grund av andra omständigheter som mött har den engelska socialistregeringen varit tvungen att målmedvetet framkalla arbetslöshet för att därmed kunna klara sin betalningsbalans. En effektiv produktion är nödvändig, och denna kräver i sin tur en effektiv kapitalmarknad. Skall nu den näringspolitiska fonden kunna lösa dessa problem? 500 miljoner låter mycket, och det är klart att det känns för skattebetalarna, men industriens investeringar under ett enda år uppgår till över 9 000 miljoner kronor. Då förstår vi att vilka åtgärder vi än vidtager måste huvuddelen av sparandet komma fram på annat sätt, om vi inte skall drivas rakt in i ett samhälle av den typ som vi har i de kommunis tiska länderna i Östeuropa. Därför måste vi vara intresserade av att öka det frivilliga sparandet. Detta är en tanke som inte återfinnes i årets statsverksproposition. Eftersom över hälften av vår bruttonationalprodukt går till privat konsumtion, betyder även små variationer i denna konsumtion mycket. En minskad konsumtion som resulterar i ett ökat sparande har stor betydelse för möjligheterna att skapa det kapital som är nödvändigt för att rationalisera produktionen och därmed få garantier för sysselsättningen. Jag beklagar, herr talman, att det i årets statsverksproposition heter att den nedgång som man fick i sparkvoten 1965 efter en kraftig uppgång 1964 närmast kan betraktas som en normalisering. Här resignerar man alltså inför möjligheterna! Då bör den svenska allmänheten veta att minskas det frivilliga sparandet kommer genast krav på att staten skall åstadkomma detta sparande genom ökade skatter. Nå, vilken ställning tar man då till den = näringspolitiska fonden? Herr Bengtsson i Varberg sade att en TCO representant hade accepterat den. Man måste väl dock säga att varje uttalande om denna fond måste tillmätas en ganska begränsad betydelse, eftersom ingen människa vet hur denna fond skall fungera. Jag trodde att åtminstone herr Sträng visste det, men det gör han uppenbart inte. När herr Hermansson frågade honom om man skall ha sådana villkor beträffande dispositionen av fonden, att samhället skulle få ett inflytande över produktionen, svarade finansministern, att det visste han inte, ty det hade man ännu inte bestämt. Finansministern talade om att här är det fråga om ett nytänkande och en nyorientering. Det måste ha kommit mycket snabbt på.

Ställningstagandet till fonden måste nog anstå tills de som lagt fram förslaget själva vet vad det går ut på. Vad som nu behövs är en koncentrerad attack mot inflationen. Man har tidigare sagt att »visst är inflationen tråkig, men ni har att välja mellan inflation och arbetslöshet». Vi har sagt att det är en dålig politik som bara har de alternativen, Vi har också sagt att om inflationen får fortgå och blir starkare här än i våra konkurrentländer kommer inflationen att skapa arbetslöshet. Det har man inte velat lyssna på. Men nu börjar de första tecknen härpå att visa sig. Det måste därför vara av intresse för alla parter att åstadkomma en koncentrerad attack mot inflationen. Vi lade i valrörelsen fram ett program för en sund ekonomi. Det står fast. Det kommer vi att arbeta efter när vi lägger fram våra alternativ. Däri ingår en rundabordskonferens, som finansministern nu återigen hade stort besvär med, Han använder sig alltid av långa utläggningar för att bevisa hur omöjligt det är att anordna en rundabordskonferens. Han säger att det inte lönar sig att resonera med löntagarorganisationerna om en gemensam Dpolitik mot inflationen. Vad är då herr Strängs alternativ? Beträffande skattereformen hoppas jag att herr Bengtsson i Varberg tar hänsyn till vad TCO har sagt i den frågan. TCO:s styrelse har uttalat sig för en allmän skattereform. Finansministern för på nytt en egendomlig argumentering. Han säger att om vi genomför mervärdeskatt innebär det att man flyttar över, om jag minns rätt, 1500 miljoner kronor från företagen till konsumenterna. Alldeles bortsett från att han tydligen har glömt att dessa pengar är avdragsgilla och att staten inte får in så mycket pengar, är utgångspunkten för hans resonemang egendomlig. Inom skatteberedningen hade vi som utgångspunkt att inom ramen för ett oförändrat skattetryck genomföra en skattereform.

Den nuvarande omsättningsskatten gör detta, och ju mer vi höjer den desto svårare blir det. Den medverkar till att de svenska varorna, både de som säljs här hemma och de som säljs i utlandet, har en inbyggd kostnadspost som de utländska konkurrentvarorna inte har. Jag kan inte begripa att man kan ha kvar ett sådant skattesystem i det läge vi har med en svår konkurrens och dålig utlandsbalans. Då säger finansministern, att om vi inför mervärdeskatt då drabbas konsumenterna. Vi diskuterade detta i skatteberedningen och vi kom underfund om att det inte alls är troligt att det blir så, därför att det är klart att den skatt, som ligger på näringslivets investeringar och på energien för närvarande, påverkar kostnaderna för näringslivet, och vi ansåg oss kunna förutsätta att de övervältras på konsumenterna. När det gäller punktskatterna så påverkar de priserna, och vi hade utfästelser ifrån branschorganisationerna att om vi tar bort punktskatterna skall detta slå igenom i prisbildningen. Därför är hela detta resonemang alldeles obegripligt för mig. Skall man förhindra den skattereform som en så stor opinion vill ha med sänkta marginalskatter och med en indirekt beskattning som inte missgynnar de svenska varorna, så får man nog hitta på andra argument om det skall kunna hålla. Herr talman! Allra sist några ord om u-hjälpen. Jag hörde häromdagen en framstående ekonom som sade att det pratas så mycket nonsens om u-hjälpen och att vi inte har råd att ge mera än vi gör. Mot bakgrunden av det som sagts av herr Ohlin och herr Hermansson tidigare i dag tycker jag att det är ett egendomligt resonemang. Förutom att u-länderna under vissa år subventionerat oss i stället för motsatsen, möter u-länderna nu en stor svårighet. De har fått lån, ganska stora lån, och dem får de betala ränta på. I vissa fall skall de också amortera dessa lån. Om utvecklingen får fortsätta som den gjort hittills riskerar man att de belopp som u-länderna skall betala till oss i räntor och amorteringar blir lika stora som den hjälp vi ger dem. Detta kan inte få fortsätta. Därför måste ett helt nytt grepp tas på hela frågan om u-landshjälpen, och att i detta läge vara alltför snål är att svika den solidaritet vi bör känna med de fattiga folken. När jag hörde att vi inte skulle ha råd kom jag att tänka på den verklige pionjären när det gäller u-landsarbete, nämligen missionen. Oavsett vad man har för religiös uppfattning är man ganska överens om att missionen har gjort ett effektivt arbete för att hjälpa folken i de fattiga länderna. Den finansierades helt av medlemmarna i dessa missionsföreningar. De var människor med små inkomster. Skulle de ha sagt att de bara skulle ge det som blir över när alla andra önskemål uppfylls då skulle det inte blivit stora gåvor. De hade dessutom en verksamhet i sina församlingar som kostade mycket pengar och som utan vidare skulle slukat upp allt som man kunde anse vara skäligt att de gav i bidrag. Hade de sagt: » Vi har inte råd med denna mission, vi måste först se till att vi kan sköta den verksamhet vi har i vår egen bygd», då hade det inte blivit många missionärer utsända. Deras utgångspunkt var en helt annan. Den form av u-landshjälp som missionen utgjorde var inte någon restpost för deras del. Det var en utgift med hög prioritet, och jag tror att det måste bli så också i vårt land. Vi måste förvandla u-hjälpen från en restpost, som man kan finansiera med en extra skattehöjning och som skall komma sist om man får råd, till en utgift med hög prioritet som vi ger i solidaritet med människorna i de fattiga länderna.

Herr talman!

— De områdena är u-hjälpen och försörjningssituationen. Jag vill då börja med att uttala min tillfredsställelse över att regeringen har ökat bidraget till den internationella livsmedelsfonden utöver vad riksdagen i fjol beslöt. Därvid har regeringen utnyttjat den fullmakt som riksdagen utfärdade förra året, en fullmakt som jag för min del efterlyste i en interpellation i höstas. Men ser man bidragen till livsmedelsförsörjningen i förhållande till de enorma behov som finns, så är dessa bidrag i alla fall ganska små. Det är heller knappast försvarbart att en nation sådan som vår, med den höga standard som vi har, skall inta en bottenplats när det gäller u-hjälpen i dess helhet. Men tyvärr har den förda ekonomiska politiken tydligen försatt oss i en situation som enligt regeringens bedömanden inte tillåter ökade insatser trots att alla erkänner de stora behov som finns. Det är beklagligt att behöva notera detta i en budget som dock överstiger 36 miljarder kronor. Jag är emellertid fullt medveten om att u-landshjälp inte bara kan mätas i pengar. Det måste också finnas en noggrann planering, så att dessa pengar kommer till bästa möjliga nytta. Jag har den åsikten att u-hjälpen är ett så stort problem att det inte kan lösas enligt så ovissa linjer som förekommer nu. Man får nämligen den uppfattningen när man studerar den stora variationen mellan de olika ländernas bidrag, mätt efter deras ekonomiska bärkraft. Den planmässighet, som behövs för att ett effektivt stöd skall kunna åstadkommas, saknar vi nu. Jag anser att ett igångsatt projekt kräver en viss trygghet för att kunna fullföljas. Man kommer fram till att vad som saknas är ett samlande och ledande organ för en s, k. världsvid planering av hjälpinsatserna.

Detta kan illustreras med ett par exempel. Medan USA planerar att senast år 1972 ha återtagit hela sin jordbank på ca 22 miljarder hektar planerar andra länder — t.ex. vårt — att med statliga åtgärder tvinga fram en igenläggning av odlad mark. Samtidigt som man utbetalar miljoner till svältande folk profiterar många på deras underbetalda arbetskraft genom att i viss utsträckning basera sin försörjning på underpriserna på den s.k. världsmarknaden. De planer som diskuteras inom FAO — att man på något sätt bör försöka eliminera de rika ländernas profiterande på världsmarknaderna — bör nog lösas så snart som möjligt. Med dessa synpunkter vill jag på intet sätt försvara regeringens njugghet med våra bidrag — vår höga standard ger oss ett icke ringa ansvar — men jag vill försöka framhålla det oändligt stora och svåra problem vi här möter.

Man kan alltid diskutera graderingen av insatserna. Finansministern hade i dag en annan mening än herr Ohlin och hävdade att livsmedelstillförseln ingalunda var viktigast. Enligt min uppfattning är tre problem lika väsentliga, nämligen för det första livsmedelstillförseln, för det andra att söka lära dessa människor att själva öka sin produktion inom såväl jordbruk som fiske och industri och för det tredje en effektiv familjeplanering. Alla tre bör nog sättas in på en gång, men skall man göra en gradering kommer utan tvivel livsmedelstillförsel utifrån under mycket lång tid ännu att vara en primär angelägenhet.

Om, som många förutsäger, en = försörjningskatastrof skulle bli en bister verklighet inom låt oss säga 10 eller 15 år kommer vårt land sannolikt inte att undgå känningarna härav. Befolkningen i de svältande länderna ökar ungefär dubbelt så snabbt som befolkningen i de bättre situerade länderna.

Jag vill nämligen understryka att det inte bara är humanitära synpunkter som måste anläggas i detta sammanhang. Tyvärr måste man även ta hänsyn till politiska och ekonomiska intressen.

Den höjda levnadsstandarden skapar nämligen i sin tur en ökad efterfrågan på livsmedel, och tillsammans med den snabba tillväxten av folkmängden hotar den att tömma världens lager, framför allt av vete och ris.

Sverige och världen i övrigt har inbillat sig att livsmedelsöverskotten, framför allt i Amerika och Västeuropa, hade något av evighetskaraktär över sig. På den korta tiden av ett par år har vi blivit tagna ur denna villfarelse på ett synnerligen effektivt sätt.

När det gäller riset — dessa fattiga folks viktigaste livsmedel — är lagertillgångarna i dag endast en sjättedel av vad de var för fem år sedan. Samtidigt minskar fodersädtillgångarna i världen. Det är dessa som i sin tur bestämmer animalieproduktionens omfattning, och den är lika betydelsefull. U-ländernas befolkning har en otillräcklig försörjning inte bara när det gäller kalorier utan även när det gäller animalisk äggvita. Dessa människor torde i genomsnitt inte få mer än hälften av vad en människokropp normalt behöver. Det innebär såvitt jag kan förstå, att det kapital som satsas i industriföretag inte fullt kan utnyttjas, därför att den erforderliga kvalificerade arbetskraften helt enkelt saknas. Som jag tidigare sade är därför pengarna inte det allena saliggörande.

Kanske är det detta som gör att dagens ungdom tycks bättre begripa farans vidd och hjälpbehovets storlek än vad många av den äldre generationen synes göra.

Såvitt jag förstått skulle detta vara en toppsiffra, som inte borde få överskridas. Denna remissdebatt torde vara det sista tillfälle vi har att upprepa denna varning, innan propositionen om vår framtida försörjningspolitik framläggs.

En sådan politik skulle enligt mitt förmenade stå i klart motsatsförhållande till vad andra stater strävar efter, nämligen en ökning av produktionen.

Jordbrukarna själva ser säkert till att så inte blir fallet. Men vi motsätter oss förslaget att vi avsiktligt skall profitera på världens livsmedelstillgångar på det sätt som utredningsmajoriteten och regeringen rekommenderat.

Jag har föreslagit en målsättning för produktionen på mellan 80 och 90 procent av vårt behov. Dock anser jag att man skall ha siktet inställt på den högre siffran. En sådan variabel porduktionsmålsättning är enligt min mening mera realistisk, eftersom den tillåter en normal rationaliseringstakt samtidigt som den ger utrymme för den import som måste vara ett komplement till de hemmaproducerade livsmedlen. Det utrymmet växer med växande levnadsstandard. En sådan målsättning tror jag också skulle begränsa eller kanske rent av förhindra förlustbringande överskott.

Det är därför jag hoppas att en förnuftigare linje än utredningsmajoritetens skall återfinnas i den proposition som så småningom kommer att läggas fram. Någon gång i början av oktober interpellerade herr Josefson i Arrie jordbruksministern beträffande publiceringen av remissvaren på 1960 års jordbruksutredning. Statsrådet svarade då att han skulle se till att de svaren gavs ut in extenso. Ännu har vi inte sett till dem. Varför detta dröjsmål? Jag är kanske felunderrättad, men jag fann vid en kontroll häromdagen att de inte är ut komma i SOU. Om de är det, är jag tacksam för upplysningar. Vi har fått nöja oss med de korta referat som förekommit i pressen. Beträffande 1960 års jordbruksutredning tycks den komma att gå till historien som ett varnande exempel på hur det går när utomstående intressen blandar sig i en utredning. Jag syftar här på den politiska studiecirkel som pågick samtidigt med utredningen. Jag har den tron att utredningen skulle ha presenterat ett bättre underlag för en proposition, om den hade fått arbeta opåverkad. I varje fall föreföll det så under utredningens första arbetsår.

Jag ser nämligen frågan så att de premisser som majoriteten huvudsakligen har byggt på nu har smulats sönder och inte utgör något starkt underlag för en ny jordbrukspolitik. Vilka var då dessa grunder för en ny jordbrukspolitik, och vad finns det i dag kvar av dem? 1. Ett huvudargument var nedläggningen av en tredjedel av vår odlade åkerareal och en nedpressning av vår försörjningsgrad till 80 procent av bebovet. Som jag tidigare anfört har den målsättningen i grunden underkänts av världsutvecklingen och av den politik som andra länder nu har slagit in på. Därför bör den målsättningen avvisas. 2. En annan grund var insättandet av en prispress för jordbruksproduktionen, d.v.s. en sänkt lönsamhet, som medel att snabbt nå fram till en kraftig strukturrationalisering. Om jag uppfattat rätt har en stor mängd remissinstanser tagit bestämt avstånd från en sådan politik såsom varande orealistisk som rationaliseringsmedel. 3. Det föreslagna systemet för mjölkregleringens avskaffande har sanno likt varit orsaken till den panikutslaktning av mjölkbesättningar som skett och som, om den inte kan hejdas, framöver kan leda till allvarliga rubbningar i vår inhemska animalieproduktion. Vad som skett på det relativt begränsade området är en illustration till vad som skulle kunna ske, om en prispress insättes över hela jordbruksfältet, vilket var innebörden i majoritetsförslaget. 4. Den framlagda statsbudgeten och vissa där föreslagna åtgärder ger också anledning till en del funderingar inför den väntade propositionen. För att kunna biträda vid rationaliseringar inom industriföretagen har nu föreslagits en höjning av omsättningsskatten med en procent, vilket skulle ge 600 miljoner kronor per år. Lantbrukshögskolan har beräknat att den rationaliseringsprocess inom jordbruket som majoritetsförslaget rekommenderar skulle kosta 15 miljarder under låt oss säga tio år framöver. Varifrån skall man ta dessa pengar? Skall omsättningsskatten höjas med två procent till för att skaka fram 1,5 miljard om året? Därtill kommer att om man lyckas pressa ned vår försörjningsgrad till 80 procent av behovet så kommer enligt vad utredningen sagt vår handelsbalans därigenom att försämras med ungefär en miljard på grund av import och utebliven export. Ingen har vågat garantera att vi skulle förtjäna så mycket på importen att det skulle balansera denna försämring i handelsbalansen. Såvitt jag förstår innebär dessa förhållanden så allvarliga rubbningar i ritningarna till en ny jordbrugspolitik att det behövs en ordentlig revision av dessa linjer innan de formas till en proposition. Nu har emellertid jordbruksministern upptagit överläggningar med berörda parter genom en delegation som har tillskapats i Kungl. Maj:ts kansli, och jag vill i princip uttala min tillfredsställelse med detta jordbruksministerns initiativ. Jag tror att om de överläggan de parterna lämnas tillräckligt utrymme för fria överläggningar, prövningar och hänsynstaganden, så kan dessa överläggningar bli mycket betydelsefulla för en godtagbar lösning framöver. Man kan likna situationen på jordbrukspolitikens område nu vid den situation som i allmänhet råder under avtalsrörelserna på nyåret. Den kontakt som nu har tagits kan mycket väl ses som en förlikningsomgång, där även gentemot varandra avlägsna utgångsställningar utan prestigeförlust för någondera parten kan jämkas ihop. Jag hoppas att utvecklingen skall leda dit. Men därtill fordras verklig vilja till samförstånd och hänsynstagande parterna emellan.

Herr talman! Under alla de år som socialdemokratien har regerat här i vårt land har man försökt intala svenska folket att det är tack vare detta parti som vi skulle leva i ett välfärdssamhälle. Det senaste valet visar väl dock att denna propaganda inte längre håller. Nu har också den sensationen inträffat, att regeringen nödgats göra klart för Sveriges folk att vi inte längre har råd med allt som har bjudits. Det har nu också framgått allt tydligare och klarare att vi har levat över våra tillgångar. Bristen på balans i vår ekonomi utgör härvidlag det tydliga beviset. Det mest uppmärksammade är emellertid att vi inte längre skulle ha råd att ha ett försvar som motsvarar målsättningen att försvara hela vårt land och hålla fienden utanför landets gränser. Den aviserade förändringen i vår försvarspolitiska målsättning leder till att vi inte kan före den neutralitetspolitik som har varit grunden för vår utrikespolitik och om vilken också enighet har rått. Den socialdemokratiska utgiftspolitiken har grundlagt bristen på balans i vår ekonomi. Det har inte funnits något samband mellan ökningen av vår bruttonationalprodukt och samhällets stora utgiftsökningar, och det är därför det gått som det gått. Utgiftsökningarna har under årens lopp varit så våldsamma, att årets budget på många håll har betraktats som återhållsam. Men detta hindrar inte att även denna budget måste betecknas som mycket expansiv. Faktum är nämligen att den uppvisar en ökning i förhållande till fjolårets budget på inte mindre än 4,6 miljarder eller cirka 13 procent, och jämförd med den kompletteringsproposition som avlämnades i maj 1966 uppvisar budgeten en ökning med 2,7 miljarder eller 8 procent. Inte får man ha stora anspråk när man skall kalla detta för återhållsamt, men uttrycket är ett bevis på hur våldsamt utgifterna tidigare har stigit. Trots det dåliga finansläget tillsättes nu 1500 nya statstjänster, och finansministern går som vanligt med på stora höjningar till förvaltningarnas kostnader för resor o.d. Rationaliseringen lyser tydligen alltjämt med sin frånvaro. Inom näringslivet tvingar de ekonomiska lagarna till rationaliseringar och nedbantning för att eliminera de höga lönerna och andra kostnadshöjningar, men staten bara fyller på med nya tjänster. Jag vill dock säga, att de 250 nya tjänsterna inom polisväsendet, som ryms inom de nämnda 1 500 tjänsterna, är väl motiverade. Regeringen har nu liksom tidigare ingen annan medicin än nya skattehöjningar att erbjuda. Trots att statskassan med hjälp av vårt progressiva skattesystem får cirka 2 000 miljoner kronor i nya skatteinkomster, så räcker inte detta, utan regeringen kräver nya skatter med ytterligare över 1500 miljoner kronor. Denna höjning kommer att driva våra kostnader ytterligare i höjden, fördyra vår produktion och försämra vår konkurrensförmåga. Att varuskatten föreslås höjd till 11 procent visar att höjningen gått ännu fortare än vad vi inom högerpartiet befarade när denna skatt infördes. Socialdemokraternas försäkran att det inte skulle bli på detta sätt var sålunda inte mycket värd. Man frågar sig nu om det verkligen skall vara möjligt att ta ut en så hög skatt i denna form. Det allvarliga är ju att man också belastar näringslivets investeringar och såväl fördyrar våra exportvaror som ökar kostnaderna för vår hemmamaknadsproduktion och därmed underlättar import. Nu brådskar det verkligen med införande av mervärdeskatten i stället för varuskatten, så att produktionen åtminstone på detta område får konkurrera på någorlunda lika villkor. Expertutredningen har ju pågått sedan år 1964, så den borde väl vid det här laget vara färdig och kunna framlägga ett förslag som gör det möjligt att fatta beslut i frågan vid årets höstriksdag. Den automatiska höjningen av våra direkta skatter på inte mindre än 2 000 miljoner kronor genom progressiviteten i skatteskalorna är en påminnelse om hur nödvändigt det är med en sänkning av skattesatserna. För gifta blir marginalskatten cirka 35 procent redan vid en familjeinkomst på omkring 25 000 och för ogifta vid 13 000 kronor samt gott och väl 40 procent vid familjeinkomster på cirka 30 000 kronor och för ogifta vid en inkomst på över 15 000 kronor. Här behöver enligt min mening vår mest angelägna skattereform genomföras. Det är förvånansvärt att man inte har den uppfattningen inom regeringen. Det norska arbetarpartiet har tydligen en helt annan uppfattning än den svenska regeringen i detta sammanhang. Dess ledare Bratteli har helt nyligen i ett tidningsuttalande sagt att den direkta inkomstskatten till staten gradvis bör avvecklas för inkomster upp till 40 000 kronor, och på inkomster däröver skulle fortfarande förekomma en progressiv inkomstskatt. Han har också sagt att under en viss period bör skatteuttaget mera överföras från direkt beskattning till indirekt. Under den senaste tiden har man i den socialdemokratiska pressen fått ve ta att regeringen skulle införa en ny näringspolitik. Statsverkspropositionen innehåller nu ett förslag om en fond på 500 miljoner kronor för företagsamheten. Närmare detaljer föreligger inte i propositionen. De skall komma senare men man har inte heller i dag fått klara besked. Om man emellertid skall göra sin bedömning efter de tidningsuttalanden som förekommit är det tydligt att denna fond skall vara början till ett mera vidgat statligt inflytande inom näringslivet. Det rätta namnet på denna fond torde därför vara en socialiseringsfond. Regeringen får möjlighet att investera där det passar den. Ett ökat statligt inflytande kan emellertid inte framstå som särskilt önskvärt vare sig för skattebetalarna i landet eller för de i de berörda företagen anställda. Man behöver bara hänvisa till de statliga företag som redan finns och nämna Norrbottens järnverk, Törebolaget, Uddevallavarvet m.fl. för att förstå hur olycklig en sådan utveckling skulle vara. Det förut så starka malmbolaget LKAB har ju redan visat sin svaget under statlig regi, när det tvingades till ett driftstopp på tre veckor helt nyligen. Den nu tilltänkta fonden innebär inte något nytt kapitaltillskott på kreditmarknaden, då det normalt förekommande kapitalet härigenom blir så mycket mindre. För den svenska småföretagsamheten är den här fonden därför helt enkelt ett slag i ansiktet, då den enligt hittills gjorda uttalanden skall användas uteslutande till de verkligt stora projekten. Genom att den normala kreditmarknaden blir mindre på grund av fonden är dettydligen meningen att småföretagsamheten nu skall få det ännu besvärligare med sin kreditförsörjning. Man frågar sig vad meningen egentligen är med denna fond och hur den skall arbeta. Herr Sträng har inte velat svara på denna fråga i dag. Han har emellertid sagt att investeringarna i det svenska näringslivet inte är någon näringslivets egen angelägenhet. Nej, det är det säkerligen inte, och det är heller ingen som har sagt det. Men jag tror att det är på sin plats att det i dag säges att svenskt näringsliv präglas av stort ansvar för sin uppgift. Denna uppgift är enligt mitt sätt att se att förbättra det svenska folkets inkomstförhållanden genom en högre produktion. Denna uppgift har också fullföljts av den stora gruppen större och mindre företagare i detta land.

Efter en sådan utveckling tror jag inte att man kan annat än beklaga det svenska folket och då alldeles särskilt dem som är anställda i företagen. Herr Sträng gjorde sig också litet lustig över de uttalanden som hade gjorts av Industriförbundets direktör. Jag vet inte vad herr Sträng har för uppfattning om kansliet. Herr Sträng har ju större erfarenhet på detta område än jag, men jag vill dock göra klart att man inom Industriförbundet står bakom de uttalanden som har gjorts därifrån. Läget börjar nu bli alltmera besvärligt för den svenska företagsamheten. Dagligen får man i tidningarna läsa om driftinskränkningar och nedläggningar. Nu gäller det inte längre någon särskild bransch eller företagstyp, utan nedläggningarna blir allt allmännare. Vårt höga kostnadsläge visar nu sina verkningar, och det är detta som helt naturligt inger stor oro, inte minst hos alla de anställda. Utöver det höga kostnadsläget beror svårigheterna mycket på vår handelspolitik. Konkurrensen är för många företag onormal genom att vi släpper in så stora mängder varor från länder, där en företagsekonomisk prissättning inte förekommer. Om denna konkurrens skulle få utveckla sig på samma fria sätt i andra europeiska länder som den gör här i Sverige, har inget företag ute i Europa möjlighet att stå emot den. Vi måste därför kräva en konkurrens på lika villkor. OECD-ländernas importstatistik för 1965 visar att det bland de manufakturerade varorna inom vissa grupper förekommer mycket liten import till EEC-länderna i jämförelse med till Sverige. Dessa länder, som befolkningsmässigt är 23 gånger så stora som Sverige, importerar från ifrågavarande länder inte sällan tillsammans obetydligt mera än det lilla Sverige gör ensamt. Svenska företag utsättes sålunda för en konkurrens som är helt orimlig. Dessa svenska företag som kanske nu måste läggas ned på grund av den osunda konkurrensen skulle mycket väl ha kunnat hävda sig i en konkurrens inom EEC området. Det är därför nödvändigt att Sverige på fullt allvar omprövar sin handelspolitik i detta avseende och kraftigt försöker minska på den licensgivning för sådan import som nu sker. Det går helt enkelt inte längre med nuvarande passivitet, om man vill upprätthålla en normal och full syselsättning.

Herr talman! Eftersom oppositionen har givit uttryck åt förhoppningen att den 1968 kommer att bilda regering skulle jag vilja ställa ett par frågor till det konservativa blocket. Har den borgerliga treenigheten ingått äktenskap redan nu, eller rör det sig bara om en sorts trolovning som ger äktenskapets glädje? Vill man endast bevara de taktiska fördelarna? Ute i landsting och kommuner har det politiska äktenskapet mellan högern, folkpartiet och centerpartiet fullbordats. Varför vågar då det konservativa blocket här i riksdagen inte bekänna färg? Anser man kanske inom folkpartiet och centerpartiet att det är farligt att redovisa samarbetet mellan de borgerliga partierna? är man rädd för att bönderna och de liberala väljarna skall anse att den amerikanska corned beefen liksom gamla tiders amerikanska fläsk blir alltför härsken och osmaklig? Tror man att ungdomen i mittenpartierna kommer att fly den konservativa skutan?

Det skulle naturligtvis vara skönt att slippa undan det ständiga knarr som inte minst den nuvarande ordföranden för folkpartiet ger uttryck åt. Inom <:inrikesdepartementet klagar man Över att praktiskt taget all verksamhet där beröres av genomgripande utredningar. Det förefaller som om man därmed vill förklara varför handlingar som vi har väntat på inte har kommit. Borde inte inrikesministern försöka befria sig från en hel del utredningar som verkat hindrande på arbetet? En Thorssonsk geddesyxa inom utredningsfloran skulle kunna rensa upp i undervegetationen så att inte utredningsuppdragen hindrade nödvändiga reformer och krav som man måste kunna ställa på ett dynamiskt samhälle. Vad som emellertid är allvarligare är att statsrådet signalerar ett »fördjupat samarbete genom sammanläggning av kommuner och län» till jättestora enheter, där man kan räkna med att både folkstyre och människor har alla utsikter att komma bort. Vi skall införa ett slags östlig demokrati, där tjänsteoch ämbetsmannastyre skall ersätta den politiska demokratien, som bönder och arbetare med möda och uppoffringar genomförde i riksdagen den 17 december 1918. Jag vill erinra om att inför det beslu tet sade Hjalmar Branting: »Vi vilja ingen diktatur. För folkets utslag skola vi alla böja oss.

Jag hoppas därför att inrikesministern kastar länsindelningsförslaget, om det nu är ett förslag, i papperskorgen.

Men även om den östliga demokratien tjusat utredarna, hoppas jag att ett statsråd i en socialdemokratisk regering aldrig skall låna sig till att avköna demokratien och göra den hjälplös, ja, meningslös. Vi bör i detta sammanhang inte glömma att den demokratiska tanken ånyo håller på att bli hemlös. Reaktionära krafter blir allt djärvare i en omvärld, där våld, förtryck och barbari söker göra rätten till detsamma som makt och våld och sätter både rösträtt och parlament ur funktion. Låt mig säga att Tegnérs ord »Förtrycket nämns försvar och rätt är det som lyckas» är något som vi behöver erinra oss i ett folkstyre.

Jag vill även påminna om en annan debatt som vi hade i kammaren 1958. Det gällde försvarets utformning på längre sikt. Vid detta tillfälle sade jag att det är nödvändigt att vårt försvar anpassas efter vår begränsade folkmängd och vår industri. Jag underströk även att man samtidigt skulle komma ihåg att reformpolitiken är det kitt som binder land och folk samman och tar sig uttryck i en positiv försvarsvilja. Hänsynen till dessa faktorer tvingar oss att planera en försvarsorganisation som måste begränsas till omfånget men som skall vara så effektiv och funktionsduglig som möjligt. Jag tror att svagheten hos alla våra försvarsplaner hittills främst legat däri, att vi stirrat oss blinda på kvantiteten i pengar och organisation. Detta har ständigt lett till att försvarets kostym blivit för stort tilltagen. Vi måste göra klart för oss att krig är omänsklig råhet och bryter alla gränser för förnuft, hänsyn och omdöme. Men krig skall inte göras till uttryck för någon sorts hjältedåd eller romantik. Här gäller det att inte leva kvar i en gammal föreställningsvärld, utan här gäller det, enligt mitt sätt att se, att man skall försöka bygga upp ett realistiskt neutralitetsförsvar som håller, om olyckan skulle drabba vårt land. I fred såväl som i krig är en dålig planering, med bristande hänsynstagande till olika faktorer, det som kan leda till en både ekonomisk och befolkningsmässig katastrof. Jag vill även erinra om att jag 1958 påvisade att försvaret då, som i 1958 års penningvärde år 1925 kostade 224 miljoner, år 1958 var uppe i 2 700 miljoner kronor. Nu vet vi att vårt försvar formellt kostar cirka 5 000 miljoner kronor.

Hade riksdagen då följt den rekommendation som jag sökte vinna gehör för, så skulle vi inte ha behållit vårt försvar, som tycks mig fortsätta i Karl XII:s anda — på den tiden satte man större tilltro till paradering än till rationalisering.

Det förefaller som om försvarets män nu mera älskar att prata än att handla. Försvarsledningen kan i dag inte säga vare sig att Sveriges försvar är en tiger eller att en svensk soldat tiger. Om vi inte för de många miljarderna fått ut mera i försvarseffekt än det förefaller av ÖB:s uttalanden, då vågar jag hävda att den ekonomiska kostym som syddes 1958 blivit tvådelad: man kanske kan säga att den nedre delen är Jakobs och den övre delen Esaus. Man kan endast fråga sig: Varför har inte försvarets män visat lika stor aktivitet när det gällt att skapa ett svenskt neutralitetsförsvar av modell 1967 inom en vettig ekonomisk och personell ram? Varför skall inte försvaret förstå att man måste ta hänsyn till både ekonomiska och personella resurser i detta sammanhang? Från försvarets sida har man pekat på att vi har ökat socialoch kulturbudgeten med många miljoner kronor. Jag vågar påstå att det svenska försvaret både ekonomiskt och psykologiskt har direkt nytta av den reformpolitik som vi för i vårt land. Den vidgade utbildningen är också en förutsättning för att vi skall kunna stärka vår industri. I dag förefaller det mig även som om man inte blir militär endast därest man inte duger till något annat. Jag förutsätter att den tekniska utvecklingen inom vårt försvar har gagn av den stora investering vi gjort inom industri och utbildningsväsen i vårt land.

Försvarets män bör försöka modernisera de metoder de lägger i dagen när de skall utbilda vår ungdom. De bör också komma ihåg att makten att ge order är en makt som kräver ansvar. De skall inte försöka utplåna personligheten hos den ungdom som vi skickar till försvarsutbildning. Vi skall inte på detta område ha kvar ett godtycke som kan vara ganska farligt. En kortare värnplikt, bättre ersättning åt de till militär utbildning inkallade samt en inskränkning av repetitionsövningarna skulle troligen innebära ett mera effektivt utnyttjande av vår ungdom.

Nu har det uppstått oro inom försvarsutredningen. Det var väl någon sorts kasperteatertrick högerns representanter tog till när de lämnade försvarsutredningen. Eftersom en av ledamöterna i ett annat sammanhang sade att det var ett jippo frågar man sig om det inte var någon soris uppvisningsjippo som högern ville göra av propagandistiska skäl. även om pokerspel inte är förbjudet brukar det anses mindre lämpligt i fråga om kortspel. Jag tycker verkligen att när man nu har sagt att man inte skall delta, detta också skall tas på allvar eller har det tillkommit någon räddhåga efteråt? Jag vill också understryka att försvarsutredningen inte skall fatta beslut som är bindande för riksdagen, utan försvarsutredningen skall endast presentera sakmaterial. Det får inte bli något nytt 1958 och 1963. Eftersom de borgerliga är så eniga om en ökning av försvarsutgifterna, vill jag fråga dem: Vill ni därmed rasera reformarbetet, vetenskap, forskning samt kulturoch socialpolitik? Vi å vår sida vill inte på nytt få ett befäst fattighus. Låt mig konstatera att drygt hälften av människorna i Sverige tjänar under 15 000 kronor om året, och dessa människor gör ofta stora offer för försvaret — inte minst därför att de håller oss med det manskap med underbetalning förutan vilket försvaret inte skulle kunna fungera. De borgerliga har i dag ägnat sig åt ett föga uppbyggligt skattegnäll. Ja, de har nu gnällt under så många år att man frågar sig, om vi verkligen skall offra så många miljarder på försvaret. När resultat presenteras i uttalanden från militära myndigheter visar det sig vara så magert, att man undrar om försvarets representanter kan sköta miljarderna på ett från ekonomisk och annan synpunkt vettigt sätt. Då de borgerliga säger att man skall anslå så mycket pengar till försvaret, vill jag framhålla att arbetare, småbönder och jordbrukare säkerligen inte har råd att fortsätta att göra dessa alltför stora offer för försvaret. Vill herrar Holmberg, Ohlin och Hedlund få till stånd en ökning av utgifterna på detta område får de också visa sig villiga att betala. Arbetare och bönder med mindre inkomster kan inte avstå mera för försvaret. Självklart har inflationen berörts i debatten här i dag, och det har talats om ekonomi som om ingen skulle komma ihåg vad som skedde före 1932 och nu.

Jag tycker att herr Ohlin och övriga borgerliga borde läsa om den boken och sedan ställa sig frågan: Har inte vår ekonomi kunnat föras framåt på ett sätt som ingen kunde förutse år 1932?

Det har i debatten talats om förra årets lönerörelser och det har sagts, att dessa gav löntagarna för mycket. Låt mig i detta sammanhang endast erinra om dessa låglönegrupper, som på ett eller annat sätt — genom fackliga åtgärder eller genom lagstiftning — måste få sin levnadsstandard höjd. Det är orimligt att vi i vårt land skall ha så varierande löner som nu är fallet. Jag skulle kunna tänka mig att man satte ett lönestopp för dem som ligger över en viss inkomstnivå och använder resurserna för att höja låglönegruppernas inkomster till en rimlig nivå. Även prisutvecklingen har berörts i debatten. Jag vill erkänna att medicinen härvidlag är att vi skapar förutsättningar för en benhård konkurrens och att vi ser till att den verkligen fungerar. Vi måste också ha klart för oss att vi inte lyckats klara bostadsbristen. Vi talar stolt om våra 90000 eller 91000 nya lägenheter om året, och det sägs ofta att hyresregleringen borde avskaffas. Men kom ihåg, att om vi tar bort hyresregleringen innan vi lyckats mätta bostadsmarknaden, så kommer de mindre inkomsttagarnas och småhandelns problem att bli ännu större. En förutsättning för att hyresregleringen och bostadsförmedlingen skall kunna avskaffas är att vi har en tillgång på bostäder som motsvarar efterfrågan. Låt mig ånyo få framhålla för finansministern, att vi måste få till stånd en sänkning av ränteläget. Det är orimligt att vi i dagens situation skall ha en högränta. Om man kunde sänka räntan med låt mig säga 2 procent, skulle det innebära en 20-procentig sänkning av bostadskostnaden. Räntan spelar även en mycket stor roll för t.ex. handel och industri. Jag tror inte att vi kan fortsätta som hittills, utan vi måste försöka finna metoder att styra ekonomien på ett helt annat sätt än vi nu kan göra. Det är inte nog med politisk demokrati. För att den skall fungera som vi önskar fordras också en industriell demokrati. Det talas också om att statsverkspropositionens förslag skulle skada den enskilda företagsamheten.

Här måste samhället verkligen ta krafttag. Varje gång samhället skall vidta några åtgärder för att komma till rätta med social, kulturell eller ekonomisk nöd kallar man detta socialisering och målar upp en bild av Marx och av socialis men som i varje fall inte vi som är engagerade inom rörelsen känner igen. I förordet till en bok om Marx” läror som utgavs 1888 säger författaren att »hans läror äro lika axeln, omkring vilken nutidens mesta diskussion i ekonomiska frågor rör sig». Författaren fann att han »blott allt för ofta haft tillfälle att konstatera att de, som skriva om Marx, antingen alls icke eller blott flyktigt hava läst dennes skrifter.

Varför är socialismen så farlig? De fusionsbildningar, som för närvarande drar fram över landet som en farsot eller vad man nu vill likna dem vid, har visat att om företag inte åstadkommer en koncentration kan de i ett ekonomiskt krisläge spelas bort.

Jag tror att den industriella demokratien är oundviklig, och om den genomförs kan man inte längre fortsätta att ge en skräckbild av socialismen. Då jag hörde herr Gustafson i Göteborg tala om kyrkobyggena och vilken offervilja som därvidlag visas kom jag att tänka på en sak. Han bör ju ha läst bibeln, och jag förutsätter att en del andra av riksdagens ledamöter också har gjort det. Det är en mycket intressant litteratur som fler borde läsa än som faktiskt är fallet. Vad var det egentligen Jesus förkunnade en gång vid vår tideräknings början? Jo, han predikade en lära som senare har kallats kristendom och som var en proletär protest, ett krav på trygghet, solidaritet och människovärde under de förhållanden som då rådde i den del av världen där han verkade. Det finns en ofta läst bön som lyder: » Vårt dagliga bröd giv oss i dag.» är det socialism? Det är ju vad arbetarrörelsen har krävt under många år. När Jesus predikade sin kristendom, sin solidaritetslära, protesterade det samhälle där han levde mycket bryskt. Men då han mötte de besuttnas raseri, sade han: »Herre, förlåt dem, ty de veta icke vad de göra!» Jesus stenades givetvis och korsfästes. Men det märkliga är att han skapade en ideologi, en revolutionerande lära och tro, som miljoner människor i dag — även en och annan borgerlig — har accepterat. Jag frågar mig då: är det skillnad på solidaritet, trygghet och människovärde, om det är den ena eller andra människan som använder orden? Om man nu i detta land är så rädd för socialdemokrati och socialism, varför är man då inte lika rädd för kristendomen, som ju predikar i stort sett samma solidaritetslära? Man kan besöka Konungarnas dal och se vad som skapades där i äldre tider. Det kallas för kultur — och om det är kultur att tillverka kistor av guld som väger 110 kilo, så är benämningen riktig. Eller man kan se på pyramiderna eller de gamla gudatemplen i Luxor och fråga sig hur en sådan kultur kunde existera med djupaste fattigdom runt omkring sig i samhället. Människorna där är alltfort inte bara analfabeter, utan de lever också i en nöd och ett elände som är något oerhört. Ärade kammarledamöter! Oavsett vem som bedriver politik — som ju är det möjligas konst — måste man alltid komma ihåg att uppgiften i all politisk verksamhet måste vara att skapa trygghet, trivsel och solidaritet i samhället. Och om det är felaktigt av arbetarrörelsen att sträva för det, så må de som har den uppfattningen säga ifrån. Men vi skall nog vara försiktiga, så att inte det gamla kulturlandet Sverige genom tanklöshet får en lyxig sida utåt och fattigdom inåt. Som tiden nu var långt framskriden och många talare anmält sig för yttrandes avgivande, beslöt kammaren på förslag av herr talmannen att uppskjuta den fortsatta överläggningen till kl. 19.30, då enligt utfärdat anslag detta plenum komme att fortsättas.

Herr talman! Vi lever i en värld, där utrymmet för den enskilde kringskäres mer och mer. Det är en erfarenhet som man kan göra också på det politiska fältet och som jag för min del många gånger fått göra. Våra politiska partier skall ju vara instrument för sina väljare. Men ofta är det tvärtom: den enskilde har svårt att göra sin röst hörd i mäktiga partiapparater, och väljaren har också många gånger svårt att få inflytande i de politiska församlingarna. Man får väl säga, att många av väljarna har tröttnat på de nu gängse partierna. Det talas så mycket om förnyelse i dessa dagar. Bland alla de många brev jag fått har jag särskilt fäst mig vid ett. Det var en industrijobbare i en norrlandsstad som skrev: Jag tillhör ett politiskt parti. När vi senast skulle nominera kandidater var vi 30 personer i församlingen. Av dessa skulle vi ha 26 med på vår lista, och av dem skulle så småningom 10 erhålla mandat. Med dessa mandat följde en mängd platser i nämnder och församlingar. Och jag upptäcker till min fasa, skrev han vidare, att runtom i olika nämnder — t.ex. hälsovårdsnämnden — kommer det att sitta personer som inte begriper elt dugg av det de egentligen blivit valda för att sköta. Nu är det ju så, att själva opinionsbildningen sker genom partierna. Men när några inom ett parti har en uppfattning som avviker från partiets, så kan de bli uteslutna, suspenderade eller bortmanövrerade på annat sätt. De politiska partierna har i mångt och mycket förlorat förtroendet ute hos väljarna. Vad gör då de politiska partierna? Jo, de tillerkänner sig själva partistöd — de kan helt enkelt inte fungera utan ekonomiskt stöd. De konstruerar, såsom skett i vårt land, stödet så, att skattebetalarna får betala till de nu gängse partierna för att hålla dessa flytande. När man i vanliga fall lämnar hjälp brukar man ju ge hjälpen till dem som behöver den bäst. Men i detta fall konserverar man bestående partibildningar och har inte alls i åtanke de mindre partierna eller dem som över huvud taget är i minoritet — tvärtom försöker man skjuta undan den enskilda individen. Emellertid måste det väl i en fri demokrati finnas utrymme för envar medborgare att säga sin mening. Strävandena från kollektivens sida att mono polisera meningsbildningen, förhindra skapandet av alternativ och påtvinga varje enskild just sina lösningar måste motverkas. Vi har i vårt land över 5 miljoner röstberättigade. Cirka 1,4 miljon av dessa tillhör något parti och av dem är 0,6 miljon kollektivanslutna till ett visst parti, vare sig de vill vara det eller inte. Socialdemokraterna talar så mycket om förnyelse. Och sanningen är att socialdemokratien behöver förnyelse. Men jag måste erkänna att det behövs förnyelse också på oppositionssidan. Ty vad pågår egentligen där? Vi har tre oppositionspartier som bygger på en gemensam grund men som äger en märklig förmåga att konstruera upp skiljaktigheter som egentligen inte finns. Vi kan t.o.m. här i riksdagen få vara med om att partiledarna skriver brev till varandra trots att de vistas i samma hus. De kan inte ens sätta sig ned runt ett bord som det talats så mycket om och presentera ett gemensamt alternativ till den nu sittande regeringens program. Visst har vi haft en borgfred, men jag anser inte att det är tillräckligt för många av våra väljare. Här presenterar två partier, folkpartiet och centerpartiet, ett program för mittensamverkan där de är ense i det stora hela. Varför slår inte dessa partier sig då samman? Nej, våra taktiker, våra politiker, säger att det skulle kunna skrämma bort många väljare. Vad är det för slags politik? Har man samma mening slår man givetvis samman partierna. Det sägs att tiden inte är mogen för något sådant. Jag frågar då när tiden skall bli mogen. Socialdemokraterna har nu suttit vid makten i över 30 år. Många av våra politiker är nog inne på sådana tankar, men de törs inte engagera sig, ty de vill blott och bart bevara sina positioner och är rädda för något nytt. Jag är av den uppfattningen att det krävs en vitalisering i politiken. De små människorna måste alltmer intressera sig för vårt politiska liv. När man sitter framför en TV-apparat eller dylikt och hör en politisk diskussion har man känslan att allt ändå kommer att bli vid det gamla.

Det finns i våra dagar inte någon vilja hos våra politiker att försöka skapa något nytt. Med mig skämtar man ofta i riksdagen och frågar: Har du varit ense i ditt parti i dag? Har ni varit fullt eniga? Jag brukar då säga som jag sade häromdagen: Nej, vi har inte varit ense. Min kollega tittade på mig och sade: Men du är ju ensam. Jag sade då: Kan en människa alltid vara ense med sitt samvete? Många gånger har man väl duster att utkämpa med sitt samvete och det anser jag att alla riksdagsledamöter borde ha i dessa dagar när de tänker på u-landshjälpen. Vad är det för högtravande fraser som förekommer i våra partiprogram, i alla vackra deklarationer, vid alla middagstal, första majtal o. s. v.? Ligger verkligen bakom dessa ord en hänförelse hos människor som vill förverkliga de vackra orden och göra det som sägs? Jag börjar betvivla det. Många säger att opinionen för u-hjälp inte är tillräckligt stor. Jag har tidigare sagt i denna talarstol, att om opinionen inte är stor skall herrar politiker göra den stor. Jag har en känsla av att dagens politiker när de blir intervjuade i TV eller tidningar säger att visst är frågan viktig men det finns ingen opinion. Vad hjälper det, kan man fråga sig, att professor Myrdal skriver skakande rapporter om den fruktansvärda världsnöden? De flesta av våra politiker rycker bara på axlarna och säger att det är hemskt eller något liknande. Men de engagerar sig inte på något sätt och gör ingenting. Vad vet vi egentligen om världen i dag? Jo, vi vet att det försiggår en våldsam befoikningsökning. Under hela den tid som människosläktet har funnits och fram till 1840-talet kom mänskligheten upp till befolkning av en miljard. Hundra år senare hade det blivit en miljard till, men sedan tog det bara 30 år för att komma upp till den tredje miljarden. Med 1966 års tillväxttakt kommer världen på mindre än tio år att ha fyra miljarder människor, och år 2000 kommer vi att i vår värld ha mellan sex och sju miljarder människor. Låt oss som ett exempel t.ex. ta Assuan-dammen i Egypten. Vi vet att Egypten år 1975 när dammen är färdig kommer att få 40 procent mera åkerjord, men vi vet samtidigt att befolkningen då växt med 50 procent. Trots dessa skakande siffror och trots allt vi vet har jag en känsla av att det är likadant här som det häromdagen stod i en artikel i Dagens Nyheter. En artikel om de fruktansvärda massakrerna i Warszawa när judarna förintades. Till slut var många judar själva med och hjälpte till, allt i hopp om att själv räddas. Människan har en känsla av att sådant kan aldrig hända just henne. Samma känsla tror jag även återfinns hos den svenska allmänheten för närvarande. Många säger: Detta är hemskt, hur kan det vara så att inte ens hälften av jordens befolkning äter sig mätt? Men man tänker aldrig på att detta en dag också kan gälla en själv. Redan i våra dagar avvisar vi i Trelleborg elier på andra platser människor som försöker komma in till vårt land för att där försöka bli hjälpta få ett arbete och få leva i en social välfärdsstat. Många har vi avvisat. Hur skall vi egentligen göra i framtiden? Skall vi bygga stora berlinmurar eller något sådant för att avvisa de svältande massor, vilka en gång kommer att välla fram mot vårt land? När man talar om u-hjälpen, säger många människor: Skall vi hjälpa dessa människor? Deras oljeshejker och kejsare kan minsann hjälpa dem. Vi ser då på världens problem genom svenska glasögon. Vi fattar inte att dessa människor lever under förhållanden, som ligger flera hundra år tillbaka i tiden. Häromdagen läste jag om en gammal man som berättade om hur hans far i sin tur hade berättat om hur det gick till på en galgbacke på Söderslätt i Skåne. Där hade man låtit bilan gå över stupstocken. Strax efter hade folket sprungit fram med teskedar för att ta blod från de avrättade, eftersom de trodde att detta blod skulle ge dem hälsa och välstånd. När vi hör talas om liknande saker i u-länder, vilka dock för närvarande lever i en för oss förgången tid, säger vi ofta: »Hur kan sådant ske? Sådana människor kan man väl ändå inte hjälpa!» Hur skulle det egentligen ha sett ut i dagens Sverige om inte vår far och mor hade fått gå i skola, om vi själva inte hade fått utbildning? Hur kan vi då begära så mycket av andra länders människor? Det är en mänsklig svaghet att vi män niskor begär ett tack när vi hjälper. Personligen erinrar jag mig en gång när jag tyckte att jag själv hade gjort en insats. Jag kom sedan ner till detta u-land men blev då av polisen till en början förhindrad att komma in i biståndsprojektets lokaler; jag hade i Sverige talat om detta lands fattigdom och man hade därför känt sig kränkt. Visst kände jag mig bitter, men så småningom lärde livet mig att varken jag eller någon annan människa kommer att få något tack av dem vi hjälper. Tacket måste ligga i själva känslan av att ha hjälpt andra människor. Vi går mot en världskatastrof, den saken är klar. Det är bara det att de flesta människor blundar för detta. Från denna talarstol har jag fört många diskussioner i den fråga jag nu berör. Många gånger har man ställt mig frågan: Men, herr Rubin, varifrån skall ni ta pengarna till u-hjälpen? Jag säger då: Vi mås te spara in på andra reformer och ge pengarna till den reform som för närvarande är den viktigaste, nämligen uhjälpen. Försakelserna får dock inte gå ut över gamla och sjuka människor. Hur kan det få vara så, att de människor i dagens samhälle som har det sämst ställt är våra pensionärer, de som ändå varit med om att bygga upp det samhälle som vi bor i? Med god vilja, hänförelse och engagemang framför allt från politikernas sida, ty det är de som skall driva fram opinionen, skulle vår u-landshjälp kunna se ut på ett helt annat sätt. Här krossar vi engångsflaskorna på löpande band, ty vi vet inte var vi skall göra av dem. I andra länder är detta kapital. Fartyg som kommer hit med olja går tomma tillbaka. De skulle kunna ta med kläder, skor etc. Vi utbildar medicine kandidater som aldrig får tillfälle att se de sjukdomar som de en gång kanske skall bota. De endast läser om dem i böcker. Jag, som personligen varit närvarande när en sjuksköterska har stått med ett stearinljus i den ena handen och en kniv i den andra och vetat att opererar hon inte dör patienten, förstår vilken nytta dessa medicine kandidater skulle kunna göra under sin utbildningstid om de åkte ut till något u-land. Vi måste samarbeta med missionen. Vi måste hjälpa de människor som verkligen känner till dessa länders kultur och språk. Det går inte att göra som vi gjorde häromåret, då vi plötsligt till ett land som Sudan slängde iväg 35 miljoner kronor i lån. Många sade att vi därigenom kunde få exportera svenska artiklar. Jag talade just i dag med en man som berättade att ännu har inte en enda sak beställts från Sverige. Våra pengar kommer att användas till inköp från andra länder. Vi måste ha kontroll över att de svens ka pengarna går till rätt ändamål. Hur är det nu ibland med insamlingar i vårt land? Jo, man kontrollerar pengarna fram till den dag då de lämnar vårt land, men sedan försvinner ofta en del av kontrollen. Personligen har jag varit med om att samla in pengar. När jag sedan kom ned för att se på det projekt som pengarna var avsedda för, fann jag att staten i vederbörande land hade dragit ned budgeten med samma belopp som det av svenskar insamlade beloppet uppgick till. Det går inte heller att hänföra och engagera människor, om tjänstemän som vi skickar ut skall åka första klass med flyg eller betala hyror i de hus som de bor i med 30000 kronor. För 30 000 kronor bygger missionen ett helt hus. Vi måste satsa på sådana ting som Lutherska världsförbundets stora radiosändare i Etiopien, som når miljoner människor, för att lära dessa människor att läsa och skriva. Jag tror inte att det går att genomföra några sociala revolutioner och ge människorna frihet så länge dessa människor inte vet vad som menas med att vara fri. Det finns en opinion i vårt land, men den kommer ofta inte till uttryck i tidningsspalterna. De flesta av landets folkrörelser, politiska ungdomsförbund etc., har vädjat om ökat stöd åt u-länderna. De har begärt att det löfte som riksdagen givit, att inom detta decennium en procent av nationalprodukten skall gå till u-landshjälpen, skall infrias. Men tänk vad det finns många olika människor som hittar på olika skäl för att detta inte skall kunna genomföras! Det skall bli roligt den dagen då riksdagen ändå kommer att bevilja SIDA det anslag som SIDA har begärt. Tidigare har man sagt: »Vi har inte de rätta administratörerna, därför kan vi inte ge pengar fastän vi så gärna vill ge pengar.» Nu har vi administratörerna och en utbyggd organisation, men då har vi plötsligt inte pengarna. Människor som vill ge, de ger också. Se t.ex. på Svenska missionsförbundet! Det kunde under annandagen samla in 3 miljoner kronor på denna enda dag. Många gånger har jag frågat mig: Hur vore det om vi föreställde oss att vi en gång liksom då man spelar fotboll skulle byta sida med dessa människor som vi talar om, så att vi finge stå där bland dessa hungrande människor och se hur de lever? Då tror jag det skulle se litet annorlunda ut här i vår riksdag och ute bland vårt folk. Det är inget försvar att säga att det inte finns någon opinion. Hur tror ni att det kommer att se ut i framtidens historieböcker, om man däri måste tala om att ledande politiker kände till förhållandena ute i den stora världen, men ändå gjordes ingenting. Maxim Gorki säger i en bok ungefär så här: Det är inte det sätt på vilket orden sägs som är det viktiga, det är ordens innebörd. Det är så jag hoppas att det skall bli i alla våra partiprogram och i alla de deklarationer som för närvarande utfärdas. Det stod så riktigt i en insändare i Aftonbladet häromdagen — det var en rektor tillhörande det socialdemokratiska partidistriktets styrelse i Västerbotten som skrev — att regeringens uppgift inte kan vara att registrera folkopinionen och handla därefter utan den måste reagera i överensstämmelse med sitt partis program och skapa en opinion för en utvidgad u-landshjälp. Nu har ju alla våra partier en sådan programpunkt, och därför borde detta vara en fråga över partigränserna. Det är ju ändå 1960-talets viktigaste fråga. Nu kommer kanske många av SIDA:s projekt att inte förverkligas trots att de har presenterats och utlovats. Skall det verkligen vara det arv denna riksdag en gång lämnar efter sig? Jag får verkligen hoppas att så inte blir fallet. Det är nog så, som Dagens Nyheter skrev häromdagen: Det gäller en enda procent och den utgör dock en ganska ringa del av vad vi skulle kunna ge. Jag vet inte om jag förut har berättat hur jag en gång på ett spetälskesjukhus träffade en pojke, som lyckligen blivit opererad. Man hade skurit honom i händer och fötter och han var vanställd i ansiktet. Jag kände ett behov att säga någonting till den unge grabben. Jag gick fram till honom. Men vet ni vad han gjorde? Han drog en säck över huvudet och skämdes för mig. Min uppfattning är att många av nutidens människor och opinionsbildare skulle dra en sådan säck över huvudet och skämmas för att de inte gör mera. Vi glömmer bort att vi inte bara är män niskor utan också medmänniskor.